Herr talman! Förra året antogs nya regler för beviljande av studiesocialt stöd till utländska studenter, och som underlag för det beslut som då fattades låg propositionen 81 år 1971. När denna proposition behandlades förekom en hel del kritik mot olika delar av förslaget. De båda motioner som föranlett det betänkande vi nu behandlar innebär en uppföljning av denna kritik. Vi menar nämligen att det är angeläget att få till stånd en snabb förändring på vissa punkter och att andra punkter i det studiesociala systemet bör bli föremål för utredning, eftersom det enligt vår uppfattning inte fanns tillräckligt underlag för de beslut som fattades förra året. De båda motioner som nu föreligger var ursprungligen endast en motion, men det utredningsförslag som inrymdes i denna har brutits ut och framförts i en särskild motion.

Före 1971 års beslut fanns det tämligen oklara regler, som tillämpades olika på olika håll. Huvudkravet var emellertid som regel att den utlänning som ville ha studiesocialt stöd kunde få det efter ett års vistelse och förvärvsarbete i Sverige. Förra årets beslut innebär förlängning av denna karenstid till två års vistelse och förvärvsarbete i landet. Det är alltså en rätt kraftig skärpning, som företogs utan att man i praktiken angav några egentliga skäl. Beslutet innebär också en skärpning gentemot de nordiska studen terna, något som vi menar inte helt överensstämmer med det nordiska kulturavtal som träffades ungefär samtidigt med behandlingen av propositionen 81 förra året. Vi anser att det fortfarande borde vara fullt tillräckligt med ett års vistelse och förvärvsarbete för att komma i åtnjutande av studiesocialt stöd. Det är viktigt med internationellt utbyte även på det här området. Det är viktigt att vårt utbildningsväsende får impulser från personer ur andra kulturmönster. Men även om det blir en förändring till ett års karenstid, så menar vi att den regeln fortfarande skall gälla att flyktingar och personer som jämställs med flyktingar skall kunna påbörja studier och få studiesocialt stöd utan tillämpning av karensregeln.

Den andra delen där vi kräver en direkt förändring är tillämpningen av bestämmelserna beträffande förvärvsarbete. Nu jämställs inte hemarbete med förvärvsarbete, när det bedöms om vederbörande har förvärvsarbetat tillräckligt lång tid i Sverige. Utskottsmajoriteten säger visserligen att hemarbete under den tid vederbörande har haft vårdnaden om barn får jämställas med förvärvsarbete och tillgodoräknas. Men vi har i motionen framhållit vad som är väldigt viktigt i det här sammanhanget, nämligen att bland många invandrare råder det kulturmönstret att kvinnan inte går ut på arbetsmarknaden, utan hon skall vara hemma och sköta hushållet även om det inte finns barn i familjen. Dessutom pekar vi på ett förhållande till, nämligen att det i många fall har varit omöjligt för båda makarna i en invandrarfamilj att få arbete på samma ort. I regel har då kvinnan varit hemma. Det blir alltså kvinnan som drabbas när man tillämpar regeln om förvärvsarbete så som man gör nu. Vi menar därför att varje hemarbete, även om det inte finns barn i familjen, skall jämställas med förvärvsarbete. Vidare föreligger krav på utredning på åtskilliga punkter. Den första fråga vi tar upp är frågan om den handläggande myndigheten. Nu är det en särskild delegation inom centrala studiehjälpsnämnden som handlägger dessa frågor. Det innebär att frågan om tillgång till studiemöjligheter här i landet för utlänningar avgörs i och med att man beslutar om vederbörande skall få studiestöd. Man fattar alltså invandringspolitiska beslut genom att bevilja en social förmån. Vi menar att detta inte är det riktigaste sättet att handlägga denna fråga. Centrala studiehjälpsnämnden har också själv i förarbetet till propositionen 81 förra året förordat att de här frågorna skulle handläggas av invandrarverket. Vi ser det här som en invandrarfråga i allmänhet, och vi menar att det är bättre att alla invandrarfrågor avgörs av samma myndighet. Det är viktigt att det sker en invandring av olika kategorier människor, alltså även personer som håller på att utbilda sig och personer med högre utbildning. I samband med frågan om handläggande myndighet har vi också tagit upp besvärsrätten mot de beslut som fattas i dessa sammanhang. Sådan besvärsrätt finns inte nu, men vi menar att det bör göra det. Det kan finnas anledningar för dem som önskar studera att få ett beslut av centrala studiehjälpsnämnden prövat. En annan viktig fråga som vi har tagit upp rör studierådgivningen och kurativa insatser. Man har kunnat konstatera rätt många misslyckanden bland utländska studerande. De har haft svårigheter med den sociala anpassningen, och studierna har inte gått så bra som de själva och andra hade önskat. Vi menar att åtminstone en del av de svårigheterna skulle kunna avhjälpas om man hade möjligheter att ge en bättre studierådgivning, och göra mer kurativa insatser för att förbättra den sociala anpassningen över huvud taget för studenterna. När den här frågan behandlades förra året i samband med propositionen 81 lugnade sig utskottsmajoriteten med att det är petitamyndigheternas sak att lägga fram förslag beträffande studievägledning och kurativa insatser och begära medel för detta. Utskottsmajoriteten uttalade att man räknade med att ett sådant förslag antagligen skulle bli föremål för en positiv behandling. Nu kan vi konstatera att ett sådant förslag har förelegat men inte behandlats särskilt positivt. UKÄ hade i sina petita för statsverkspropositionen 1972 — dvs. för verksamhetsåret 1972/73 — tagit upp 81 000 kronor för studievägledning till utländska studenter. Därvid räknade man även med vissa kurativa åtgärder. Det beloppet ströks av departementschefen med kommentaren att man inom det området endast räknade med automatiska utgiftshöjningar. Man hade inte haft något sådant anslag tidigare och tillstyrkte det inte den gången.

Av betydelse för de utländska studenternas sociala anpassning och studieeffektivitet är deras kunskap i svenska. Denna är viktig för att de skall kunna följa med undervisningen, läsa den kurslitteratur som används det blir mer och mer vanligt att man använder svensk kurslitteratur och den är som sagt angelägen även för den sociala anpassningen. Vi anser att det finns anledning att verkligen se över hur svenskundervisningen skall bedrivas så att den blir effektiv. Som jag sade tidigare är det tänkbart att det effektivaste sättet är att den bedrivs vid universiteten, så att de utländska studenterna kan få denna undervisning parallellt med annan undervisning eller som förberedelse till annan undervisning. Den sista fråga vi tagit upp rör gäststipendierna. Beträffande dem skedde en förbättring förra året, men vi menar att de kanske hade kunnat göras ännu bättre. Det är tidsgränsen som vi ställer oss tveksamma till. De är nu begränsade till tre år, men den tiden borde enligt vår uppfattning förlängas. En mycket stor del av det första året går åt till att lära sig svenska språket för att sedan kunna följa med undervisningen. Vi anhåller i reservationen om en utredning. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Så sent som den 1 januari i år trädde nya bestämmelser om stöd för utländska studerande i kraft. Eftersom dessa gällt så kort tid att man inte kunnat bedöma verkningarna anser utskottet det inte nödvändigt att riksdagen nu begär en ny utredning. Mot bakgrund härav skall jag inte uppta kammarens tid med några utvikningar om vad den lagstiftningen innebär. Reglerna om karenstiden för utländska studerande säger motionärer och reservanter har tillkommit utan angivande av skäl. Dessa regler grundar sig faktiskt på för både den studerande och det svenska samhället betydelsefulla skäl. Det första skälet är att detta tidigare var ett oreglerat område. Det medförde att många utländska studerande fick studiemedel och började sin studieverksamhet utan att ha den nödvändiga bakgrunden. Ända upp till 35 procent föll bort efter en eller två terminers studier, därför att de inte hade tillräckligt underlag. Det andra skälet är att karenstiden två år överensstämmer med den praxis man har för beviljande av bosättningstillstånd. Det är ju viktigt att här ha en gräns som något så när sammanfaller med den tidpunkt då man kan tänka sig att den studerande har kunnat inlemmas i det svenska samhället. Det förhåller sig vidare så, att den grupp inom centrala studiehjälpsnämnden, som handlägger de här ärendena, i sådana fall där bosättningstillstånd är beviljat utan vidare prövning ger studiemedel. Den centrala prövningen i CSN, som reservanterna vänder sig mot, är ju en övergångsföreteelse. Den görs, som jag sade förut, av en delegation inom CSN där det också ingår en representant för invandrarverket. Men den prövningen sker bara första gången; har det så att säga blivit grönt ljus för den studerande är det de lokala nämnderna som i fortsättningen tar ställning till studiestödet. Fröken Bergström säger att man uppdrar åt CSN att fatta invandringspolitiska beslut. Nej, det är inte alls så! Dessa som blir prövade efter att ha varit här två år har ju en gång utsatts för den invandringspolitiska prövningen genom invandrarverket. Den prövning som görs av den här delegationen har inte alls någon sådan innebörd. Om man inte vill flytta tillbaka bedömningsbefogenheterna i de här ärendena till de lokala nämnderna torde man inte vinna något med att införa rätt till överklagande. Den frågan är avhängig av de erfarenheter man kan få fram av de nu tillämpade reglerna. Jag kan också nämna att centrala studiehjälpsnämnden i dagarna har uppdragit åt undervisningsanstalterna i landet att göra en undersökning av utländska studerandes studiesituation. Reservanternas önskemål om en reglering av antalet utländska studerande — man talar t.o.m. om en eventuell kvotering — tycker jag ter sig något inkonsekvent i förhållande till deras i övrigt mycket generösa inställning till dessa invandrargrupper.

Utskottet vidhåller i år sin anslutning till det uttalandet. När det gäller frågan om de nordiska ländernas studerande vill jag påpeka, att det har arbetat en samnordisk utredning i de här frågorna. Den har i dagarna lagt fram ett förslag där man helt ansluter sig till den svenska linjen med en karenstid på två år för utländska studerande.

Men jag kan inte där finna något starkt stöd för reservanternas påståenden. Kommittén uttalar bl.a. beträffande studiemotiverade utlänningar följande: ”Kommittén tar inte ställning till frågan om vilken omfattning detta slag av invandring skall ha i framtiden.

Jag vill, herr talman, yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 40.
Herr talman! Fröken Sandell säger att de här reglerna trädde i kraft så sent som den 1 januari i år och att man inte nu så snart efteråt kan ändra dem. Detta är tydligen ett av de starkaste argumenten mot motionen Men till de starka motiveringar vi har haft för att föreslå ändringar och utredningar har vi bakgrundsmaterial, som förelåg redan när man tog den här propositionen.

säger att många tidigare kunde få studiesocialt stöd utan att ha tillräckliga kunskaper, ordentligt underlag, genom att man då hade kortare karenstid. Hon sade att detta inte var bra och att det var ett av skälen till att man förlängde karenstiden. Fröken Sandell hänvisade till ett 35-procentigt bortfall av utländska studenter och i många fall bortfall redan efter en termins arbete. Till det vill jag säga att detta bortfall i mycket hög grad beror på att man inte har kunnat få en ordentlig underbyggnad när det gäller svenska språket. Vi vill i detta avseende ha en utbildning som är effektiv för universitetsstudierna. Lik samband med att man inte har satsat någonting på kurativa insatser för att hjälpa de utländska studenterna till anpassning här i landet. Som ett annat skäl för att förlänga karenstiden anför fröken Sandell att regeln skulle sammanfalla med praxis för beviljande av bosättnings tillstånd. Jag kan inte se att man skall behöva ha en regel som sammanfaller med en helt annan företeelse. Det är inte riktigt så enkelt att de utlänningar, som efter två års bosättning här anhåller om studiesocialt stöd, direkt får detta. Enligt uppgifter som jag har skall man dels ha vistats i landet, dels ha haft förvärvsarbete under två års tid. Vid handläggningen lär man faktiskt räkna ifrån tid då en person har varit arbetslös eller sjuk under de här två åren. Det finns faktiskt åtskilliga anledningar att även se på dessa saker.

Herr talman! Jag ber att på nytt få yrka bifall till reservationen.
det inte endast är reservanterna som trycker på nödvändigheten av kurativa insatser. Utskottet har ju klart yttrat att man finner det ”angeläget att understryka vad som förra året anfördes från utskottets sida rörande vikten av ökade samhälleliga insatser i fråga om studierådgivning och andra åtgärder för att främja utländska studerandes sociala anpassning”. Där är alltså reservanterna och utskottsmajoriteten helt överens. Fröken Bergström säger att bosättningstillståndet inte borde vara det som nödvändigtvis styr rätten till studiemedel. Men det är väl alldeles riktigt att det är så. Bosättningstillståndet får man när man har varit i Sverige i två år, och detta anses vara en gräns där det kan sägas att invandraren något så när har inlemmats i samhället. Den nya bestämmelse som nu skall införas beträffande svenskundervisningen för invandrare kommer också att medverka till att man under dessa två år kan på ett helt annat sätt förbereda sig för sina studier. Vad fröken Bergström säger om att man räknar bort den tid som vederbörande varit arbetslösa eller sjuka är ju bara ett argument för tvåårstiden.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
Herr talman! Fröken Sandell säger att utskottsmajoriteten är positiv till kurativa åtgärder. Jo, men då hade man ju kunnat säga det litet tydligare i år med hänsyn till den erfarenhet man har — som jag redovisade nyss — att UKÄ i sina petita för verksamhetsåret 1972/73 hade tagit upp 81000 för detta som departementchefen strök. Jag hoppas att fröken Sandell nu kommer att hjälpa till att bevaka att de 83 000 kronor som är äskade för nästa verksamhetsår verkligen beviljas, så att vi inte står i samma situation om ett år igen. Vad beträffar beslutet om svenskundervisning för invandrare i allmänhet, så är det ju mycket värdefullt att sådan undervisning verkligen kommer till stånd. Men jag vill ändå hävda att det är mycket troligt att studerande måste komplettera den undervisningen med ytterligare syn till de krav som ställs på dem undervisning i svenska språket med hä för att kunna följa med i arbetet.

Det tycker då inte jag är något bevis på om vederbörande har varit inlemmad och verksam i samhället eller inte. Man får väl ändå hoppas — men kanske är det bara en from förhoppning — att en utlänning som vistas här i landet inte känner sig så utanför samhället även om han råkar bli sjuk eller arbetslös, utan att han också då kan leva sig in i det svenska samhället. Jag finner det med andra ord helt omotiverat att räkna ifrån sådana tidsperioder.

Herr talman! Varje dag året om besöker i genomsnitt 60 000 människor läkare. Varje dag läggs i genomsnitt över 3 000 personer in på våra sjukhus. Det är så vår sjukvård fungerar mitt i vardagen. Det är på detta sätt människorna i dagens samhälle upplever sjukvården som en omistlig trygghetsgaranti. Jag tycker det finns anledning att erinra om detta när kammaren nu skall fatta beslut i de viktiga frågor för den svenska hälsooch sjukvården som behandlas i socialutskottets betänkande nr 37 i anledning av propositionen 104. 1970-talets hälsooch sjukvårdspolitik kommer att kräva stora resurser och omfattande samhällsinsatser. Sjukvårdens växande krav måste samtidigt vägas mot andra angelägna behov i samhället. Det blir ofrånkomligt att dämpa ökningstakten i kostnadsutvecklingen. I 1970-talets hälsooch sjukvård måste vi ge de förebyggande insatserna i vidsträckt mening en mera framträdande plats. Vi måste utveckla de instrument som gör det möjligt för samhället att på ett effektivt sätt kanalisera de ökande läkarresurserna till de områden där behoven är störst. Vi måste genomföra en mera systematisk planering, där inte minst sjukvårdens strukturfrågor måste ägnas ökad uppmärksamhet. Vi måste fullfölja de pågående insatserna för en utbyggnad av åldringssjukvården. Vi måste fortlöpande anpassa lagstiftning och organisation till utvecklingen. Och vi måste målmedvetet genomföra en omstrukturering av sjukvården, där framför allt en utbyggnad av den decentraliserade öppna hälsooch sjukvården får ökad betydelse. Vi måste ställa den mindre kostnadskrävande sjukvården vid läkarstationer och vårdcentraler i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. De förslag som nu ligger på riksdagens bord gäller i hög grad olika åtgärder för en utbyggnad av den decentraliserade öppna sjukvården i samhällets regi. Särskilda åtgärder föreslås, som syftar till en ytterligare utbyggnad av allmänläkarvården och en decentralisering av en del specialistvård så att denna kan göras tillgänglig även ute i läkardistrikten. För läkare i den offentliga öppna sjukvården skall finnas tjänster som distriktsläkare, avsedda för såväl allmänläkare som specialister. Det är således frågor av stor betydelse för den framtida hälsooch sjukvårdens inriktning och utformning. Genom en utbyggnad av allmänläkarvården och specialistvården inom en decentraliserad öppen sjukvård är det med denna proposition vår avsikt att skapa bättre möjligheter till en närhetsservice inom hälsooch sjukvården. Vad det gäller är att förverkliga en sjukvårdspolitisk målsättning, som ställer den decentraliserade öppna sjukvården i förgrunden. De förslag som nu behandlas innebär att den gamla provinsialläkarorganisationen upphör vid årsskiftet. Efter årsskiftet träffar vi likväl samma läkare på läkarstationerna och vårdcentralerna, men då i en ny organisationsform som successivt skall byggas ut med flera läkare och större resurser. Det finns anledning att vid detta tillfälle uttala ett tack från samhällets sida till alla dem som under tidernas lopp i sin uppgift som provinsialläkare på ett föredömligt sätt har fullgjort en stor och betydelsefull insats i den svenska hälsooch sjukvårdens tjänst. Under långa arbetsdagar med en ofta tung arbetsbörda har provinsialläkaren utfört en mycket viktig gärning, och vad det har betytt av trygghet för och omvårdnad av medborgarna vet vi alla. Provinsialläkaren har stått patienten nära, och i detta har legat en stor styrka i provinsialläkarorganisationen. När vi i dag står inför en milstolpe i den svenska hälsooch sjukvårdens utveckling, så innebär det därför inte att provinsialläkarens uppgifter upphör. Det förslag från regeringen som kammaren nu har att ta ställning till, är i stället startsignalen till en omfattande utbyggnad av den närsjukvård som har varit kännetecknet för den svenska provinsialläkaren. Genom huvudmannaskapsreformerna svarar landstingen nu för alla grenar av sjukvården i vårt land. Det är en förpliktande uppgift för landstingen att på detta sätt ha det närmaste ansvaret gentemot sina invånare för ett av de mest betydelsefulla områdena i vår sociala trygghetspolitik. Den av landstingen bedrivna öppna sjukvården finansieras till väsentlig del av ersättningen från sjukförsäkringen efter den reformering av läkarvårdsersättningen som beslutades 1969. Det är givetvis nödvändigt att tid efter annan se över dessa ersättningsbelopp, och bestämda krav på detta har framförts från landstingen med hänsyn till sjukvårdens kostnadsutveckling. Nivån på läkarvårdsersättningen är också av stor betydelse för landstingens ekonomiska möjligheter att genomföra den utbyggnad av den decentraliserade öppna sjukvården som måste komma till stånd och som är huvudfrågan i den föreliggande propositionen. Det är mot den bakgrunden som det i propositionen redovisas en överenskommelse mellan socialdepartementet och landstingen om en rad finansieringsfrågor för hälsooch sjukvården, där den till sjukförsäkringen knutna läkarvårdsersättningen är den största posten. Eftersom det i en motion har uttalats farhågor beträffande den punkt i överenskommelsen som gäller den hittills av riksförsäkringsverket bedrivna sjukvårdande verksamheten bl.a. för reumatiker, vill jag framhålla att landstingsförbundet i enlighet med överenskommelsen har uppmanat landstingen att för fortsättningen beräkna medel för denna verksamhet. Jag vet också att Landstingsförbundet avser att ta upp hela frågan om reumatikervårdens tillgodoseende till behandling. En annan särskild fråga, som jag känner ett behov av att säga några ord om med hänsyn till den aktivitet och debatt som den förorsakat, gäller formerna för läkarnas AT-tjänstgöring. Jag håller med ordföranden i med.kand.-förbundet när han i en intervju häromdagen slog fast att det måste vara fel att gå ut med flygblad till oroliga patienter och påstå att sjukvården skulle bli sämre genom den nya läkarutbildningen och genom att vi får väsentligt flera läkare. Dessutom tycker jag att det är obefogat att sprida oro även hos de nyexaminerade läkarna med påståenden om att AT-tjänster inte skulle stå till förfogande, när det i verkligheten har inrättats flera AT-läkartjänster än det varit ansökningar till. Det behöver också understrykas att riktlinjer för handledningen av AT-läkarna har utarbetats av nämnden för läkares vidareutbildning, där läkarna också är representerade. Att dessa tjänster liksom andra skall tillsättas efter vedertagna principer på arbetsmarknaden är väl inte heller särskilt uppseendeväckande. Som jag har framhållit i propositionen ligger det i sakens natur att det är ett samhällsintresse att tjänster står till förfogande i erforderlig omfattning för såväl allmäntjänstgöringen som den fortsatta vidareutbildningen. Eftersom allmäntjänstgöringen är nödvändig för att ge läkarna tillfälle att förvärva den erfarenhet som är förutsättningen för deras vidare utveckling fram till kompetens som allmänläkare eller specialist, är möjligheterna för de unga läkarna att fullgöra allmäntjänstgöring av avgörande betydelse för att tillgodose samhällets behov av utbildade läkare. Som jag också har sagt i propositionen är det nya vidareutbildningssystemet på samma gång ett medel och en förutsättning för att detta behov i framtiden skall kunna tillgodoses. Landstingsförbundet har också framhållit att det står i överensstämmelse med sjukvårdshuvudmännens egna intressen att medverka vid vidareutbildningens genomförande på det sätt som reformen förutsätter. Detta bekräftas också av erfarenheten. Låt mig också understryka att det är av grundläggande betydelse i detta sammanhang att det nya systemet för vidareutbildning av läkare har inordnats i sjukvården och används som ett bland flera instrument för sjukvårdens planering och utveckling. Får jag härefter, herr talman, avslutningsvis återknyta till att huvudfrågan i propositionen gäller en utbyggnad av den öppna decentraliserade sjukvården för att därigenom skapa bättre närhetsservice inom hälsooch sjukvården. Jag finner det naturligtvis glädjande att propositionen — inte minst i denna huvudfråga — har mött ett positivt gensvar vid utskottsbe handlingen. Det är glädjande också från den synpunkten att vi därmed kan föra en konstruktiv debatt om den fortgående reformeringen av hälsooch sjukvården utan de inslag av krispropaganda mot den svenska sjukvården som vi bara för några år sedan upplevde. Det händer väl fortfarande att vi i den allmänna sjukvårdsdebatten möter rubriker om kriser och köer, och förvisso återstår mycket att göra när det gäller att tillgodose människornas berättigade krav på en god hälsooch sjukvårdsservice. Problemen är många och de skall inte heller döljas. Men vi får för den skull inte glömma de framsteg och den fortgående utveckling som sker inom den svenska sjukvården. Vi har kommit en bit på väg i ett reformarbete inom hälsooch sjukvården, som ständigt måste föras vidare. Det är detta de frågor handlar om som kammaren nu har att ta ställning till.

Herr talman! Innan vi börjar argumentera om detaljer i det förslag till ändring i sjukvårdslagstifningen, m.m., som vi nu skall syssla med en stund, förtjänar det väl att påpekas — något som även statsrådet Aspling vidrörde — att det i huvudsak råder enighet om de här förslagen. Till större delen har socialutskottet varit enhälligt; de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande rör i och för sig viktiga, men sedda i det stora sammanhanget ändå detaljer i förslaget. Man kan instämma i det allra mesta som statsrådet Aspling nyss yttrade, inte minst i tacket till alla de provinsialläkare som genom tiderna har gjort en ovärderlig insats i svensk närsjukvård. Men det finns alltså också en del punkter som vi inte blivit helt eniga om, vilket framgår av att det finns ett antal reservationer till utskottets betänkande. Jag skall något motivera några av de reservationerna. Låt mig emellertid vänta till sist med vad som väl är den största av de frågor som det har rått oenighet om, nämligen frågan om hur den s.k. AT-tjänstgöringen för läkarkandidater skall anordnas, och först klara av ett par mindre saker. Det finns en reservation med numret 1 av herr Åkerlind och mig vilken mer är att betrakta som en formsak. Det väcktes vid riksdagens början en motion om åtgärder för att undvika risker som kan föranledas av att äldre läkare fortsätter att utöva sitt yrke. Utskottet har avvisat den motionen. Det har inte funnit nödvändigt att riksdagen vidtar någon åtgärd. Jag delar helt utskottets uppfattning på den punkten. Kanske har jag ett intryck av att om vi löpt någon risk på senare år är det väl snarare den motsatta; stundom har vi kanske haft för många, alltför unga och ej färdigutbildade läkare i tjänst medan ingenting tyder på att det uppstått några faror genom att äldre och erfarna läkare har kvarstått. Reservationen har egentligen bara kommit till därför att när utskottet alldeles klart uttrycker den mening jag här framfört, svävar man dock i slutraderna litet på målet. Herr Åkerlind och jag har tyckt att man bör hålla den strama stilen t igenom och klart fastslå att det inte finns behov av någon riksdage tgärd på den här punkten. Därför har vi en reservation, till vilken jag alltså yrkar bifall. Därnäst, herr talman, skall jag ta upp den fråga som socialministern något berörde, nämligen den kurortsverksamhet som överföres till ny huvudman, till landstingen från riksförsäkringsverket. Där finns det också en reservation av det innehållet att herr Åkerlind och jag har önskat att staten inte så hastigt skall avbörda sig ansvaret för den viktiga verksamhet som bedrivits vid kurorterna i Sätra, Loka och Varberg. Det handlar om reumatikervård. Jag tror att det råder enighet om att det varit en värdefull och omistlig vård. Många reumatiker, som haft några veckors vistelse vid någon av dessa kuranstalter, har kunnat hålla sig i gång resten av året. Det vore en olycka om den verksamheten skulle begränsas eller upphöra. Nu säger statsrådet Aspling att det inte finns någon grund för våra farhågor att en sådan begränsning skulle kunna inträffa. Landstingsförbundet har nämligen uppmanat landstingen att anvisa medel för dessa ändamål. Nåja, nu är dock Landstingsförbundet icke detsamma som landstingen och har icke: någon befälsrätt över landsting. Reservationen och den motion som ligger under reservationen har tillkommit därför att det från de orter det här gäller har framkommit djupa farhågor som man anser sig ha grund för eftersom man under hand fått klart för sig att verksamheten kommer att inkränkas. Lika väl som det tidigare hänt, i större sammanhang än detta, när staten överlämnat ett huvudmannaskap till landstingen bör också i detta fall staten kunna behålla något av ansvaret, i varje fall under en övergångstid. Om det skulle visa sig att den viktiga reumatikervården på de här orterna begränsas eller inställes är det angeläget att staten kvarstår som garant för att vården skall kunna fortsätta och vid behov tillskjuter medel för att reumatikervården skall kunna upprätthållas i oförminskad omfattning. Jag är alltså inte riktigt lika optimistisk som herr Aspling, när det gäller landstingens möjlighet att prioritera just den här verksamheten så högt att den kan få lov att fortsätta i minst oförminskad omfattning. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 6. Härefter till huvudfrågan om AT-tjänsterna. Sett, som jag sade, i det stora sammanhanget är det väl en detaljfråga. Det är en rätt teknisk och praktisk fråga om hur denna del av läkarutbildningen skall utformas.

Det visar sig att det inte är så alldeles lätt att på ett klokt och bra sätt anordna den delen av utbildningen. Det finns en liten skillnad i grundsynen mellan propositionen å ena sidan och motionerna och reservationerna å den andra. Jag och mina meningsfränder uppfattar AT-tjänstgöringen som i första hand ett led i utbildningen. Det är en praktiktjänstgöring jämförbar med mycken annan praktiktjänstgöring inom olika former av yrkesutbildning. Då ter det sig för oss naturligt att utbildningshuvudmannen, dvs. staten, i första hand har ansvar för att den utbildningen verkligen kommer till stånd i behövlig omfattning. Vi har utformat två reservationer på det här området. Den ena gäller själva tillsättningsförfarandet.

Vi tror inte på den metoden då vi menar att den kommer att ställa till praktiskt besvär och trassel på flera sätt och framför allt på två sätt.

Det är inget fel i det, de blir ännu bättre på det sättet. Men baksidan av den medaljen är den tråkiga, nämligen att de som under de första 5,5 åren har lyckats mindre väl men är godkända för fortsatt utbildning kommer att hänvisas till de mindre eftersökta och sannolikt ur utbildningssynpunkt mindre effektiva platserna. Det blir den naturliga följden av ett normalt meritvärderingsförfarande. Vi kan inte inse att det är rimligt att gå till väga på det sättet när det gäller en praktiktjänst, en utbildningstjänst. Vi vill naturligtvis inte heller vända på steken och säga att alla som har varit riktigt duktiga i de teoretiska studierna som lön för det skall få en dålig AT-tjänst — alls inte. Men ödesbestämningen att de som har de svagaste betygsmeriterna med naturnödvändighet kommer att få de minst effektiva utbildningsplatserna, den vill vi åtminstone bryta. Det finns en praktisk olägenhet till. Det är ganska många ledamöter i denna kammare som har erfarenhet från t.ex. kommunala skolstyrelser och som genom åren har varit med om att anställa den ene läraren efter den andre på samma tjänst. När vi har anställt en lärare får vi besked om att han har fått en annan tjänst som han hellre vill ha, och så får vi göra om proceduren både två, tre och fyra gånger. Vi har med jämnmod dragits med det, därför att det dock varit frågan om ordinarie tjänster som skall förmodas ha någon varaktighet. Men här gäller det utpräglad korttidstjänstgöring där vi skulle få samma effekt. Kandidaterna skall ha rätt att söka tjänst på många platser. Det måste de göra, för annars kanske de blir helt utan. De skall enligt propositionens riktlinjer ha rätt att få den plats där de har de bästa meriterna bland de sökande. Det måste många gånger, kanske oftast, leda till att en kandidat som får en sådan här tjänst meddelar att han har fått en annan tjänst som han hellre vill ha, och så måste man göra om hela meritvärderingsförfarandet. Så kan man få hålla på ganska länge trots att det gäller en korttidstjänstgöring, och det är groteskt. Vi har inte kunnat finna mer än en lösning på det problemet, och det är en central fördelning av dessa tjänster lämpligen genom socialstyrelsens försorg. Man skall få söka olika tjänster och prioritera dem, men ansökningarna måste finnas på ett ställe där de kan bli föremål för clearing så att alla tjänster blir besatta och alla sökande får en tjänst. Jag tror att det blir ett oändligt praktiskt krångel om detta skall skötas av de lokala huvudmännen. Därför vill vi alltså ha en central tillsättning av AT-tjänster, och det är det som hävdas i reservationen 3, till vilken jag, herr talman, alltså också yrkar bifall. Sedan sade herr Aspling något om att det är olämpligt att sprida oro. Jag håller definitivt med om att det är ytterst olämpligt att sprida oro bland sjuka människor för att vi håller på att få en sämre sjukvård. Men när det gäller de studerande tror jag att herr Aspling har vänt på saken. Om det är någon som har gett uttryck för oro nu så är det de studerande som har gjort det först. Jag skulle tro att de flesta ledamöter har mottagit någon skrivelse från någon medicine studerande som är orolig för att det system som förordas i propositionen inte kommer att kunna fungera. Det är alltså inte vi några stycken motionärer och reservanter som sprider oro i leden, det är snarare så att vi gör oss till tolkar för en oro som redan tidigare fanns och som råkar sammanfalla med den oro vi själva efter egen prövning har intagits av när vi har läst de här förslagen. Det gäller även frågan om det verkligen kommer att finnas tillräckligt antal AT-tjänster. Det är väl helt självklart att ingen som har kostats på en mer än femårig teoretisk utbildning bör gå miste om chansen att omedelbart och i ett sammanhang fullfölja den utbildningen. Det vore tokigt från både samhällets och den enskilde studentens synpunkt, och det har heller inte varit meningen. Nu säger herr Aspling att ännu så länge har det inrättats fler AT-tjänster än det finns kandidater till. Men vi vet också, och det är vi glada för, att vi nu raskt är på väg in i ett läge där läkarbristen mer eller mindre kommer att tillhöra det förflutna och där vi snarare har att vänta ett överskott på nyutbildade läkare. Vi vet också att landstingen dras med mycket svåra ekonomiska problem.

Jag säger inte att det måste gå så, inte ens att det är en överhängande risk för att det snart går så, men det kan gå så. Och då återkommer jag till vad som var min inledningstes — det måste rimligen vara utbildningshuvudmannen, dvs. staten, som ytterst är ansvarig för att resurser för utbildning finns hela vägen ända fram till helt fullgjord läkarutbildning. Då följer därav att staten får ta på sig ett ansvar för att ett tillräckligt antal AT-tjänster skall finnas, Man får ta hand om de överblivna på ena eller andra sättet. Därav följer i sin tur att staten får ta ett ekonomiskt ansvar för att finansiera dem som skall utbildas, i den mån antalet överstiger vad huvudmännen anser sig behöva. Det är, herr talman, det vi begär i reservationen S§, till vilken jag alltså till sist också ber att få yrka bifall.

Herr talman! Den här propositionen innebär ju, som socialministern påpekade, ett fullföljande av tidigare beslut. Det är därför ganska naturligt att vi i folkpartiet i huvudsak ansluter oss till propositionen. Nu sade herr Aspling att det var skönt att här kunna föra en debatt om sjukvårdsfrågor utan att bli påmind om köer och vårdkriser och andra sådana otrevliga ting. Ja, herr Aspling, det kanske inte är så konstigt, att vi inte talar så mycket om det nu. Den här propositionen innebär ju bl.a. infriande av de krav som vi har ställt tidigare under många år på en utbyggnad av den öppna vården. Det kommer givetvis att kosta pengar, men vi tror väl alla att det kommer att ge utdelning både vårdmässigt och även ekonomiskt på sikt. Det innebär emellertid inte att folkpartiet lagt ned sin bevakning av bristfenomenen inom vårdsamhället utan vi kommer — det kan jag försäkra — att återkomma när det blir tid för detta. Jag sade, att vi har anslutit oss till propositionen. Vi har gjort det med två undantag, dels på en punkt där utskottet är enigt om att göra en ändring — det gäller en detalj, nämligen närvarorätten vid hälsovårdsnämndernas sammanträden, som jag inte nu skall gå in på —, dels i fråga om sakkunnigförfarandet vid tillsättning av överläkare och biträdande överläkare. De folkpartiledamöter som deltog vid utskottsbehandlingen i samband med 1970 års beslut hade samma mening då som vi hävdar nu. Men innan jag går in på det skall jag ta upp den punkt som var en huvudfråga i både herr Carlshamres och herr Asplings inlägg och där vi ansluter oss till propositionen, nämligen formerna för tillsättning av platserna för allmäntjänstgöringen. I propositionen sägs att de skall tillsättas enligt arbetsmarknadens principer, dvs. efter duglighet och andra meriter och med möjlighet att ta hänsyn till de lokala behoven av läkare. Detta uttalande har väckt motstånd, och man har fört fram som alternativ en central tillsättning, där det skulle tillgripas lottning, om det är flera sökande till samma tjänst. Alla ledamöter av kammaren har väl, som herr Carlshamre nämnde, fått en eller flera skrivelser — för övrigt tämligen likalydande — från olika personer med protester mot detta förslag. Det argument som man där framför allt har anfört är att det inte gäller tjänstgöring utan utbildning och att de som behöver den bästa utbildningen — dvs. de som tidigare har nått de sämsta resultaten — genom socialministerns förslag skulle få den sämsta utbildningen, dvs. de minst attraktiva AT-platserna. Det svar som jag i första hand vill ge dem som protesterar är att detta är både tjänstgöring och utbildning. Olika AT-platser kräver olika mycket av dem som skall tjänstgöra där. På de underläkare som arbetar på universitetsklinikerna, där vederbörande också skall delta i den dagliga undervisning av studenter, kan man ställa större krav än vad som sker på andra håll. Där det är liten tillgång till handledare, och veder! alltså i stor utsträckning får arbeta självständigt, kan man ocks ställa större krav. Då måste de som har ansvar för sjukvården också få påverka urvalet av dem som skall ingå i ett arbetslag och — kan man tillägga — som skall få ganska väl tilltagna löner av sjukvårdshuvudmän Från sjukvårdens synpunkt finns det alltså anledning att tillstyrka propositionen på denna punkt. Men också om man bara tar hänsyn till utbildningssynpunkterna — vilket jag alltså anser vara en alltför begränsad syn — måste frågan ställas vad det är för fel på tanken att man skall kunna meritera sig för att få en utbildningsplats som man vill ha. Från liberal synpunkt är det naturligt att man skall kunna påverka sin situation genom egna arbetsinsatser. Det brukar vi anse vara en värdefull stimulans. Det måste löna sig att arbeta — den satsen kan gott få gälla även för medicine studerande. Också från läkarnas synpunkt finns det alltså anledning att tillstyrka propositionen. Det är nämligen klart att den egna arbetsinsatsen spelar en stor roll för denna meritering. Man har här försökt att måla upp en motsatsställning mellan begåvade, dvs. gynnade studenter och — å huvudets vägnar — sämre lottade studenter som förvisas till en dålig handledning. Men det är inte riktigt så. Alla som tas in för medicinska studier är relativt sett begåvade. Men medicinska studier är jobbiga. Man kan påverka sina betyg genom att arbeta mer eller mindre. Det talas här om en ”betygshets” som skulle uppstå, om man tillämpade arbetsmarknadsmässiga principer. Men de som gör det tycks glömma bort att det här inte är fråga om några känsliga grundskolebarn utan om vuxna människor, som bör vara mogna att möta tillvarons realiteter. Dit hör att man får lov att anstränga sig, om man vill ha de eftertraktade jobben. De fördelas inte genom lottning i vårt samhälle. Om man tillämpade lottning här, skulle dessa jobb troligen vara de enda i världen som fördelades på det sättet och som gav över 4 000 kronor i månaden i lön. Jag undrar om den svenska allmänheten skulle uppfatta det som ett rimligt förfarande. Att vänsterpartiet kommunisterna reserverar sig kan jag kanske förstå. Det partiet har inte så mycket till övers för resonemanget om att det skall löna sig att arbeta. Men att moderata samlingspartiet flyter med på den här opinionsvågen är sannerligen överraskande. Man säger nej till stimulansens betydelse för att skapa ett bättre utbildningsresultat och därmed en bättre sjukvård, och man säger nej till ett decentraliserat beslutsfattande ute hos sjukvårdshuvudmännen. En fråga som också kan ställas är varför denna gemensamma reservation är så inkonsekvent. Varför fullföljer man inte tanken att de som har skött sig bäst är de som minst behöver de attraktiva platserna? Varför säger man inte att de skall helt utestängas från de bästa AT-jobben, i stället för att man förordar lottning? Det vore ett konsekvent fullföljande av det förment sociala resonemanget om att de sämsta måste ha de bästa utbildningsplatserna. Varför tillämpar man inte samma metod också på specialistutbildningen? De som fram till sin legitimation har nått de sämsta resultaten behöver väl också de bästa vidareutbildningstjänsterna. I motionen 1734 från vänsterpartiet kommunisterna sägs att om man tillämpar arbetsmarknadsprinciperna, får man små möjligheter att ta hänsyn till praktiska meriter, sjukvårdserfarenhet och liknande. Ja, men vilka möjligheter får man att ta hänsyn till de meriterna genom ett lottningsförfarande? Då blir det väl ännu mindre möjligheter. Genom ett tillsättningsförfarande på vanligt sätt kan man ändå ta en viss hänsyn till sådana saker. Det andra argumentet som har framförts för ett centralt tillsättningsförfarande — inte för lottningen — är att det skulle bli samordnings problem, om man tillämpade arbetsmarknadsmässiga principer. Det är naturligtvis riktigt. Det problemet har också uppmärksammats av sjukvårdshuvudmännen, och där får väl erfarenheten visa i vilken utsträckning man kan lösa samordningsfrågorna. Utskottet understryker att tillräckligt många AT-platser måste inrättas. Jag vill fästa uppmärksamheten på det. Om det inte blir tillräckligt många AT-platser, får frågan tas upp igen, och det kan man vara säker på kommer att göras, bl.a. här i riksdagen. Några ord om reservationen 2, som fru Frenkel och jag har fogat till utskottsbetänkandet. Vid tillsättning av överläkare tillämpas för närvarande sakkunnigförfarande på riksplanet, där man har särskilda sakkunniga för varje specialitet. Enligt förslaget i propositionen skall man nu gå över till länssakkunniga även för överläkartjänsterna, och de länssakkunniga skall yttra sig över alla specialiteterna inom sitt område. Det är självklart att det då inte blir samma sakkunniga prövning och att man inte på samma sätt säkerställer en enhetlig bedömning över hela landet. Därför föreslår vi att man behåller det nuvarande sakkunnigförfarandet och även inför det för biträdande överläkare. Ett av argumenten, som har framförts för övergång till länssakkunniga, är att meritvärderingen är en ganska enkel sak. Det behövs inga rikssakkunniga, påstås det. Det finns sakkunniga remissinstanser, t.ex. Läkarsällskapet och Karolinska institutet, som bestrider det och menar att det behövs sakkunniga för hela riket. Läkarsällskapet framförde för övrigt redan inför 1970 års beslut att detsamma bör gälla för biträdande överläkare, eftersom de har en självständig ställning. Det andra argumentet är att det blir så mycket arbete för socialstyrelsen med att sätta upp förslagen. Jag tror inte att så är fallet, ty i regel är de sakkunniga ense. Men om man nu anser att socialstyrelsen behöver avlastas skulle man, som vi påpekar i reservationen, kunna nöja sig med att låta de sakkunnigas yttrande gå till sjukvårdshuvudmännen utan att socialstyrelsen tog någon ställning. Det skulle ändå bli ett bättre underlag för beslut. Det tredje argumentet slutligen är att ändringen är ett led i en decentraliseringsprocess. Vi vill behålla den decentraliserade beslutsrätten, som är viktig ur demokratisk synpunkt, alltså att sjukvårdshuvudmännen beslutar. Men det blir lättare för sjukvårdshuvudmännen att utöva sin decentraliserade beslutsrätt ju bättre sakunderlag de har. Ett krav på ett verkligt sakkunnigt sakkunnigförfarande står därför inte i strid med ett decentraliserat beslutsfattande. Med den motiveringen ber jag att få yrka bifall till reservationen 2. I övrigt tillstyrker jag utskottets förslag.

Herr talman! Det är klart att jag är helt överens med herr Romanus och folkpartiet om att det skall löna sig att arbeta, men vi som reserverat oss för en annan ordning betraktar inte de här AT-tjänsterna som arbete i vanlig mening, utan som praktiktjänstgöring, som ett led i en utbildning. Det är det som är den helt avgörande skillnaden. Vi tillsätter i det här landet tusentals praktikplatser om året utan att tillämpa någon arbets marknadsmässig meritvärdering och utan att någon fördenskull hävdar att vi gör avsteg från principen att det skall löna sig att arbeta. Jag tycker att herr Romanus är en liten aning lättsinnig. Han noterar att samordningsfrågorna är ett problem. Han lägger sådan tonvikt på det att det nästan låter som om han är säker på att det går åt pipan med det system som är föreslaget. Men det får väl erfarenheten visa, då får vi göra om det, säger han, och på ett par punkter till får vi göra om systemet om det visar sig att det inte är bra. Det är inte så vi brukar arbeta i riksdagen. Vi brukar så långt det är möjligt försöka förutse effekterna av det vi beslutar och försöka få redan det första beslutet så bra som möjligt. Sedan blir det säkert ändå många kanter som skaver, som vi får försöka fila av framöver, men det är onödigt att med öppna ögon ta på sig fler problem och bekymmer än de som måste komma ändå. Samordningen av tillsättningen av AT-tjänster måste rimligen bli ett problem. Det kan inte undvikas med de förslag som föreligger. Det måste bli exakt den procedur och de bekymmer som jag talade om: Man kommer att få tillsätta den ene efter den andre på samma tjänst innan man kommer fram till den som inte har fått någon bättre och därför vill ha den han fått. Och det är onödigt att med öppna ögon ta på sig sådana bekymmer. Därför har vi försökt på den punkten förbättra förslaget.
Herr talman! Jag vill fästa herr Carlshamres uppmärksamhet på att det här inte är några praktikplatser vilka som helst. Det gäller personer som skall arbeta med självständigt yrkesmässigt läkaransvar och som skall ha en lön någonstans mellan 4 000 och 5 000 kronor i månaden. Det är inte vilka lotter som helst man kan dra i det lotteri herr Carlshamre vill anordna. Dessutom undrar jag om den här lottningsmetoden verkligen är så vedertagen i vårt land som herr Carlshamre säger. Det här är inte några utbildningsplatser, utan det är underläkartjänster, men även när det gäller rena utbildningsplatser har vi den metoden att de som meriterat sig bäst kommer först i fråga. Vi tillämpar den metoden mycket ofta — dels därför att den uppfattas som mer rättvis än lottning, dels därför att det förfaringssättet är en stimulans. När jag talar om att det måste löna sig för medicine studerande att arbeta menar jag att de som slavar och pluggar under sin medicinartid och skaffar sig bättre betyg också skall märka att de har kunnat påverka sin situation. De skall kunna få de mer eftertraktade praktikplatserna därför att de har lagt manken till. Från socialistisk synpunkt kanske detta är något frånstötande, men från liberal synpunkt tycker jag det är ett ganska rimligt resonemang — och jag är litet grand förvånad över att herr Carlshamre inte tar något som helst intryck av denna tankegång. Det är inte bara när det gäller pengar som det skall löna sig att vara energisk utan alltså även när det gäller att få en bra utbildningsplats. Jag har inte sagt att jag tror, att det kommer att bli väldigt svåra Samordningsproblem. Jag sade att samordningsproblemen har uppmärk sammats av sjukvårdshuvudmännen, och man har tillsatt en arbetsgrupp som skall försöka lösa dem. Erfarenheterna kommer att visa hur det går, men jag vill understryka att det här rör sig om två problem. Till att börja med är det fråga om hur man skall ordna clearing — så att studenterna i första hand skall kunna tas in där de vill komma in, när de söker på olika håll. Det kan man göra genom ett centralt förfarande, men sedan uppstår nästa problem: hur skall man göra när det är flera sökande till samma plats? Skall man lotta, eller skall man ta hänsyn till meriter? — Det är ett annat problem. Av att man vill ha en samordning följer inte automatiskt att man också skall lotta när önskemålen inte går att förena. Det kan vara möjligt att i de fallen låta sjukvårdshuvudmannen bedöma de sökande som har prioriterat en viss tjänst och ta den som man tror passar bäst, att — för att ta ett konkret exempel till en universitetsklinik, där man ställer större krav på underläkarna, ta den som har visat sig ha bättre meriter. Även med herr Carlshamres stora bekymmer för samordningsfrågorna skulle det vara möjligt att tillämpa ett sådant förfarande.
Herr talman! Lottningsförfarandet spelar inte alls den roll i reservationsförslaget som herr Romanus uppenbarligen tror. Det nämns som en möjlighet att komma ur situationen, om man verkligen sitter med två sökande till samma tjänst och den ene inte har företräde framför den andre. Observera att det inte finns med i den föreslagna lagtexten. Vi kan se på hur det går till i dag. Jag vet inte om herr Romanus har varit med om att fördela praktikplatser, men det har jag gjort många gånger. Jag har aldrig varit med om ett formellt lottningsförfarande. I regel är det snarare så att om man sitter med två eller tre studerande som å mycket vill ha samma praktikjobb tar man i första hand hänsyn inte till studiemeriter som till vad de kan ha för sociala, geografiska eller andra behov av att vara just där. Hittar man inga skillnader säger någon konsulent: Du får ta detta och du får ta detta. Och det är inte något vidare med det. Man betraktar nämligen inte detta som arbeten som tillsätts efter meritvärdering — det är fortfarande det som är avgörande. Sedan kan vi tro hur mycket vi vill på att det kommer att gå väl. Jag är inte så djupt pessimistisk som herr Romanus tror. Jag vet att det finns mycken klokskap och mycket sunt förnuft bland våra sjukvårdshuvudmän. Några katastrofer inträffar kanske inte. Men det är lika fullt onödigt att vi i riksdagen fattar ett beslut som vi vet måste bli besvärligare att föra ut i verkligheten än vad ett annat beslut kan bli. Det är klart att 4 000 eller 5 000 kronor i månaden är mycket pengar, men det finns i det hittillsvarande utbildningsväsendet praktiktjänster där man också tjänar riktigt hyggligt med pengar, och man har aldrigt tagit det till intäkt för att ha en rutinmässig, arbetsmarknadsmässig värdering. I det fa om jag företräder, journalistutbildningen, förekommer det att folk under sin praktiktid tjänar i varje fall 3 000 kronor i månaden och litet till, men det har aldrig tagits till intäkt för att man måste anpassa fördelningsförfarandet efter detta. Det kanske går en gräns någonstans mellan 3 000 och 4 000 kronor — det känner jag inte till — men jag tycker inte att det är avgörande, herr Romanus. Det avgörande är tjänstens karaktär av utbildning, av ett led i en utbildning som inte är avslutad förrän den tjänstgöringen är fullgjord.
Herr talman! Det här är ju rätt intressant. Herr Carlshamre säger nu att lottningen inte spelar så stor roll i reservationen, för den finns inte med i lagtexten. Nej, men den står ju i motiveringen. Jag undrar om inte herr Carlshamre försöker ändra betydelsen av reservationen litet grand. Och den här problematiken spelade en stor roll både i herr Carlshamres anförande och ännu mer i den debatt som varit. Där har man talat sig varm just för att man inte skall gå efter meriter, därför att då kommer de bäst meriterade att få de bästa platserna, och det skulle vara oriktigt. Det är den argumentationen som varit dominerande, och de tankegångarna dominerade också i herr Carlshamres första inlägg. Nu verkar det som om herr Carlshamre kanske tycker att det ändå ligger någonting i vad jag säger, om att man skall kunna påverka sin situation genom att arbeta och skaffa sig bättre meriter, men någon sådan tanke finns inte uttryckt i reservationen. Man frågar sig om herr Carlshamres tillfälliga koalitionspartner, vänsterpartiet kommunisterna, har samma uppfattning som herr Carlshamre om att lottningen är en oväsentlig fråga. Har ni samma syn på den? När herr Takman så småningom kommer upp i talarstolen får vi kanske höra vad han anser om tanken att man skall kunna påverka sin situation genom egna arbetsinsatser. Oavsett om lottningen spelar stor eller liten roll i reservationen ger reservationen i varje fall klart belägg för att ni inte i detta sammanhang vill ansluta er till tankegången att det måste löna sig att arbeta.

Herr talman! Innan jag går in på herr Romanus” luftiga konstruktioner skall jag gärna säga att jag ansluter mig till socialministerns hyllning till provinsialläkarkåren. Jag trodde inte att den skulle försvinna nu, jag trodde att den bara skulle byta namn och att den skulle få arbeta under bättre villkor. När jag har föreläst i utlandet om svensk hälsooch sjukvård har jag framhållit just den svenska provinsialläkarkåren som en av världens finaste läkarkårer. Provinsialläkarna har varit å jour med utvecklingen, de har ofta jobbat alldeles för många timmar per dygn och utan mycken ledighet; tidigare hörde det till vanligheten att de hade jour praktiskt taget hela året. De är verkligen värda att man uppmärksammar dem i det här sammanhanget. Jag vill också säga att en hel del i det reformpaket som nu läggs fram i Propositionen är godtagbart och bra, inte minst tonvikten på den öppna vården. Departementschefen har på flera väsentliga punkter tagit hänsyn till kritik som riktats mot det ursprungliga förslaget. Men sannolikt kommer det att dröja ett antal år innan man med säkerhet kan avgöra om den reform av läkarutbildningen och sjukvården som inleddes med 1969 års riksdagsbeslut innebär det stora steg framåt som man då trodde. Det ojämförligt viktigaste beviset är förstås om det blir bättre läkare och en bättre sjukvård än under det gamla systemet, och detta återstår att se. Jag skall inte ta upp alla de punkter där vi vid frågan om AT-tjänsterna.

Under dessa 21 månader har de s.k. förordnandebehörighet, alltså samma form av behörighet att utöva läkaryrket som medicine kandidater hittills har haft när de vikarierat som underläkare eller provinsialläkare eller på andra tjänster. Först efter de 21 månaderna som AT-läkare får de allmän behörighet, dvs. legitimation. Vi har från min partigrupps sida i motionen 1734 tagit upp ett delproblem. Vi har vänt oss mot att AT-tjänsterna skall tillsättas av respektive sjukvårdshuvudman och att de skall tillsättas efter s.k. marknadsmässiga principer på grundval av betyg och andra meriter. Det har varit en mycket kraftig opinion bland medicinarna mot det systemet; jag har inte kunnat urskilja att det har funnits mer än en mening bland dem om detta. Det sammanhänger med att den enda möjlighet som i dag föreligger till meritering för allmäntjänstgöring är att skaffa sig så höga betyg som möjligt inom studieiämnen med huvudsakligen teoretisk anknytning. Detta leder till en osund betygskonkurrens inom sådana ämnen som anatomi, histologi och kemi. Jag vet inte varifrån herr Romanus har hämtat sin förflugna idé om att vi i mitt parti inte skulle vara av den åsikten att det skall löna sig att arbeta. Men det är inte bara fråga om hur man arbetar, utan det är också fråga om hur lång tid man har på sig att arbeta, och tidsfaktorn är i detta fall utan tvivel av stor betydelse. Den som har en god familjeekonomi kan ägna ett halvår eller mera åt att få de betyg som behövs för att han eller hon skall få den mest attraktiva AT-tjänsten. De som inte har pengar kan inte arbeta så länge för detta utan måste nöja sig med de betyg de får efter studier under normal tid. Konkurrenssystemet har drivits till sin spets i Frankrike, och det är kanske detta som är idealet för herr Romanus. Där har man tre sorters tjänstgöring för medicinare. Jag kan inte säga om detta gäller i dag, men det gällde fortfarande för några år sedan. Fem procent blir vad man kallar ”internes”, och de får arbete på sjukhus ungefär som underläkare under studietiden. 15 procent har fått arbeta som ”externes”. Det är också en sorts underläkartjänstgöring fast inte alls så fin som interne-tjänstgöringen. 80 procent har fått endast obetydlig praktisk klinisk utbildning. De har i stort sett hört på föreläsningar — många av dem har kanske inte fått göra ett enda kirurgiskt ingrepp under studietiden — och sedan går de ut som privatpraktiserande läkare. De fem procenten däremot kan alltid göra reklam med sitt förflutna. Man ser på läkarskyltarna att läkaren har varit ”interne” exempelvis vid sjukhus i Paris — det är det finaste.

Jag kan inte minnas att jag har sett någon undersökning av detta, men höga betyg i de teoretiska ämnena behöver inte nödvändigtvis motsvaras av samma betygsättning inom de kliniska ämnena. Det finns exempel på att sådana som har haft dåliga betyg i de teoretiska ämnena har fått höga betyg i de kliniska.

Genom den ensidiga inriktningen på teoretiska meriter äventyras läkarutbildningens syften. Det kom flera motioner i denna fråga, och flera partier var inbegripna. Men av någon anledning har man på sina håll sprungit ifrån sina yrkanden, och i socialutskottet blev det bara herrar Carlshamre och Åkerlind och min partikamrat herr Hagberg vilka yrkade på det system som en såvitt jag vet enhällig medicinaropinion har krävt, nämligen ett centralt tillsättningsförfarande och lottning i stället för betygsmeritering när flera söker samma tjänst. Sedan skulle det självfallet finnas möjlighet att ta sociala hänsyn när sådana är Jag yrkar alltså bifall till reservationen 3. På några punkter är den framlagda propositionen oklar. Det blir två slags underläkare: dels underläkare under allmäntjänstgöringen AT läkarna —, dels underläkare under fortsatt vidareutbildning, alltså för specialistkompetens. AT-underläkarna kommer helt naturligt att lämna klinikerna och den öppna vården efter det att de fullgjort sina föreskrivna månader. Men avsikten är tydligen att också de övriga underläkarna ovillkorligen skall bort sedan de fullgjort den tid de behöver för att få sin kompetens. Det är inom vissa gränser, så att alla har tillfälle att få de meriter de behöver. Men om detta ställs upp som ett ovillkorligt krav kommer det att bli en del personlig tragik i det. Många unga läkare kommer att få en jälvfallet bra att det är en rotation på dessa tjänster bekymmersam tillvaro — de och deras familjer tvingas leva ett slags nomadliv, och många kommer mot sin vilja att få gå över från den samhälleliga vårdapparaten till privatpraktik. Vi kommer också att få en vårdorganisation utan kontinuitet.

Det gäller ”avdelningsläkare i medicinskt underordnad ställning”. I Sylf-Nytt nr 5 för i år — alltså i de yngre läkarnas tidning har man reagerat mot denna beteckning och ställt frågan: ar inom sjukvården har man användning för specialistkompetenta läkare utan självständigt medicinskt ansvar?

Men jag förutsätter att det här uttrycket, ”medicinskt underordnad ställning”, är olyckligt valt och att avdelningsläkarna formellt är underordnade läkare men att de har ett självständigt medicinskt ansvar. Det är också en del andra osäkra element i den här reformen. Landstingsförbundet har i åtminstone två skrivelser — kanske flera — framställt AT-läkarna som ett nytillskott till sjukvården av ungefär samma storleksordning som ett lika stort antal vanliga underläkare. Jag vill på intet sätt undervärdera AT-läkarnas kompetens — jag tycker att det i några skrifter från medicinarnas håll som jag sett funnits en viss tendens till det — men AT-tjänsterna ingår i den reguljära läkarutbildningen. För att AT-läkarna skall få en kvalitetsrik utbildning krävs inte bara att de arbetar inom sjukvården med alla praktiska uppgifter. Det krävs också ett tillräckligt antal välkvalificerade underläkare och avdelningsläkare att fungera som handledare. I vissa landsting har man tydligen varit väl medveten om detta. I en artikel i Läkartidningen nr 43 ges en eloge åt ett landsting, som jag gissar är Örebro, och man säger följande: ”Man har där tydligen insett omöjligheten av att pressa in AT-läka på befintliga tjänster utan att sänka sjukvårdsproduktionen. Man räknar sålunda med en ökning av de direkta lönekostnaderna vid full AT-läkarbesättning med nära 1,5 miljoner kronor per år utan motsvarande utbyte i form av ökad sjukvårdsproduktion. Trots ett ansträngt ekonomiskt läge är man alltså beredd att ta sitt ansvar för AT-läkarna — detta troligen i förvissningen om att det i längden kommer att löna sig att satsa på en gedigen läkarutbildning.” Om man överallt följer detta landstingsexempel bör det finnas stora förutsättningar för att allmäntjänstgöringen blir utmärkt både för sjukvården och för läkarutbildningen.
Herr talman! För det första nämnde herr Takman ett franskt system som jag inte känner närmare till, som herr Takman tydligen ansåg skulle vara ett idealsystem från min synpunkt. Skillnaderna skulle där vara mycket stora när det gäller utbildningskvaliteten för olika kategorier underläkare. Jag kan inte förstå hur herr Takman har kunnat dra en sådan slutsats. Den har för övrigt inte något som helst intresse för oss här i Sverige, ty även om vissa AT-tjänster är mera attraktiva än andra, har vi ändå inte så stora skillnader i utbildningsväsendet. Det skulle vi inte acceptera. Jag förstår därför inte varför herr Takman blandar in den saken i debatten. För det andra hävdade herr Takman att tillgången på pengar spelar en stor roll för betygen inom medicinarutbildningen. Den som har mycket pengar kan ägna mycken tid åt utbildningen och därmed få bättre betyg. Jag vet inte om det är riktigt, och jag har inte sett att något sådant har hävdats tidigare i någon större utsträckning. Men är det riktigt, så får vi väl göra något åt saken, eftersom betygen ju spelar en stor roll även i fortsättningen. Och det problemet löser man inte genom lottning av AT-tjänster. Om det är så att pengar spelar stor roll för betygen, så bör vi undanröja det genom olika studiesociala åtgärder och lägga upp studier, prov och liknande så att pengar inte får spela någon roll för betygen. Men herr Takman kanske först får dokumentera sitt påstående litet mera, innan vi behöver vidta några sådana åtgärder. För det tredje återkom herr Takman till att man har små möjligheter att ta hänsyn till praktisk sjukvårdserfarenhet, om man skall gå efter arbetsmarknadsmässiga principer. Men, herr Takman, möjligheterna i det fallet är ju ännu mindre om vi lottar! Jag menar därför att den synpunkten dömer ut ert eget förslag ännu hårdare. För det fjärde sade herr Takman att man här springer ifrån yrkandena i motionerna. Då vill jag bara påpeka att varken fru Frenkel eller jag, som har deltagit i utskottsbehandlingen som representanter för folkpartiet, har ställt något yrkande om lottningsförfarande — och det har för övrigt ingen annan heller gjort i folkpartiets riksdagsgrupp. För det femte, slutligen, förklarade herr Takman att det var en förflugen tanke att man i vänsterpartiet kommunisterna skulle vara emot att det skall löna sig att arbeta. Men såvitt jag kan påminna mig har det varit så, att så gott som varje gång vi här i riksdagen har föreslagit praktiska reformer som syftat till att det skall löna sig bättre att arbeta, så har herr Takman och hans partivänner varit motståndare till dem. Och det räcker ju inte med att bara säga att det skall löna sig att arbeta, man får ju då också stödja förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för det. Och i dag har ni — som jag tycker ganska konsekvent — åter gått emot de tankegångar som syftar till att det skall löna sig för medicinstuderande att arbeta.

Det systemet har inte enbart lett till en prioritering av de mest begåvade utan till en prioritering av dem som har de bästa sociala och ekonomiska förutsättningarna att konkurrera om de höga betygen.

Herr talman! Jag vet inte om det är helt styrkt, att en enhällig medicinaropinion är emot betygsmeriteringen. Om så skulle vara, tillåter jag mig ändå att göra en saklig prövning av förslagen. Herr Takman har fortfarande inte förklarat vad det franska systemet har i den här debatten att göra. Ingen har ju förespråkat det franska systemet här. Jag kan inte riktigt förstå varför just meritering för AT-tjänster skulle vara någonting så negativt för läkarutbildningen. Även i fortsättningen av läkarens bana får man ju ibland tillgripa meritering vid konkurrens om eftertraktade jobb. De här betygen har alltså en betydelse också för fortsättningen, och där har ni inte velat ha någon ändring utan bara när det gäller AT-tjänsterna. Man får nästan en känsla av att en viss svaghet för den här snabbt uppflammande medicinaropinionen har varit vägledande. Om nu ett sådant system som föreslås i propositionen kommer att leda till att studenterna skaffar sig något fördjupade kunskaper i vissa teoretiska ämnen, är det väl inte enbart en olycka. Vi får väl då försöka se till att det inte kan ske enbart om man har mycket pengar utan att studierna läggs upp så att pengarna spelar en underordnad roll. Men om dessa farhågor är befogade och om sjukvårdshuvudmännen verkligen kommer att fästa det överdrivna avseende vid just de teoretiska ämnena — anatomi osv. — som herr Takman påstår, vet vi inte ännu. Det är möjligt att sjukvårdshuvudmännen har en praktisk syn på det här och lägger en viss vikt vid studenternas färdighet i de kliniska ämnena.
Herr talman! Jag fäster inte någon avgörande vikt vid lottningen. Det finns andra saker som är betydligt viktigare i reservationen och i vår motion, framför allt det centrala antagningsförfarandet. Jag tror i likhet med herr Carlshamre — för en gångs skull har jag samma uppfattning som han — att det blir ett oerhört svårt system att genomföra, om varje huvudman skall sköta antagningen. Jag föredrar ett centralt antagningsförfarande.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på debatten om AT-läkarna. Jag vill passa på tillfället att göra några korta kommentarer. Självfallet är den gemensamma reservationen från moderaterna och vpk anmärkningsvärd — jag tänker då mera på kombinationen än på innehållet. Det är ju inte så vanligt i Sveriges riksdag att de förenar sig i en reservation. Jag noterar det. Debatten om AT-läkarna har, som jag ser det, i många avseenden blivit ensidig. Herr Takman säger att det egentligen föreligger en mycket enhällig medicinaropinion. I Läkartidningen nr 42 refereras en diskussion aresällskapet för en tid sedan. I diskussionen som förekom på Svenska läk yttrade Johan Calltorp, som företrädde de medicine studerande, bl.a. följande, som jag gärna vill citera eftersom jag tycker det är ett väsentligt uttalande. Han sade bl.a. ”att AT-frågan under ett par år varit föremål för en intensiv debatt i studentkretsar och att man därvid kanske i alltför hög grad gjort själva tillsättningen och fördelningen av tjänsterna till en huvud fråga. Det nya vidareutbildningssystemet är internationellt sett en mycket fin skapelse, där AT är inledningen till en både kvalitativt och kvantitativt sett bred specialistutbildning.

Man skall också komma ihåg att det inte blir fler läkartjänster om man tillämpar någon sorts lottning. Oron — om någon sådan föreligger i någon större utsträckning bottnar väl i att man är rädd för att det inte kommer att inrättas ett tillräckligt antal AT-tjänster. Jag kanske skall upprepa vad jag redan sagt, nämligen att Landstingsförbundet framhållit att det står i överensstämmelse med sjukvårdshuvudmannens egna intressen att medverka vid vidareutbildningens genomförande på det sätt reformen förutsätter. Det är ett viktigt uttalande av sjukvårdshuvudmannen i den här frågan. Handledningsfrågan har också varit på tal. Självfallet är den väsentlig, och jag vill understryka att en särskild arbetsgrupp inom nämnden för läkares vidareutbildning ingående har behandlat denna fråga och lagt fram råd och anvisningar till såväl sjukvårdshuvudmännen som de AT-engagerade läkarna. Förberedelserna på den här punkten har sålunda varit både omfattande och inträngande för att man skall skapa så goda förutsättningar som möjligt då det gäller handledningen av AT-läkarna ute i sjukvården. Det fanns ett inslag i herr Carlshamres anförande som jag till sist vill säga några ord om. Han antydde på slutet av sitt anförande att han ansåg att läkarbristen så småningom kommer att tillhöra det förflutna. Det resonemang som herr Carlshamre här förde kan jag egentligen inte uppfatta på annat sätt än att det i realiteten innebär att han anser att vi börjar få för många läkare här i landet. Det ger mig anledning, herr talman, att göra några mera allmänna reflexioner i den här debatten. Hur många gånger har jag inte själv under 1960-talet haft tillfälle att på grundval av interpellationer och enkla frågor och såsom deltagare i sjukvårdsdebatter just diskutera läkarbristen här i landet med oppositionens företrädare. Hur många gånger har inte representanter för exempelvis herr Carlshamres parti klagat över att vi har saknat tillräckligt med läkare inom sjukvårdens olika viktiga sektorer.

Det är naturligtvis på sitt sätt ett märkligt resonemang, för jag hoppas ändå att vi är överens om att tillgodoseendet av medborgarnas behov av tillgång på läkare och en god sjukvård måste vara det mest angelägna. Herr talman! Jag fick ett behov av att säga detta, när jag satt i bänken och lyssnade till de avslutande meningarna i herr Carlshamres första anförande.
Herr talman! Jag vet inte vilka röster socialministern hör, när han sitter i sin bänk. Men det är inte min röst han har hört, om han tyckt sig förnimma att någon talade om en risk för att vi skulle få för många läkare. Jag har sagt att allt tyder på att vi ganska snart har bakom oss den tid då vi hade en svår läkarbrist. Jag uttrycker det mycket gärna på samma sätt som statsrådet Aspling, nämligen att vi skönjer ett läge med början till en balans mellan tillgång och efterfrågan. Det finns inte alls för många läkare. Även om det tidigare har varit möjligt för en medicine studerande att på ett ganska tidigt stadium — enligt min mening på ett många gånger för tidigt stadium — att få en tjänst såsom vikarie, därför att det varit så fantastiskt många vakanser, skall man därför inte tro att behovet av AT-tjänster i framtiden kommer att fyllas på genom att huvudmännen för att hålla sjukvården i gång är tvungna att tillvarata alla de möjligheter som finns att få någon att sköta tjänsterna. Det är bara detta jag har sagt, och mer skall vi inte göra av det. Vi får inte för många läkare utan behöver säkert många ännu. Men arbetsmarknaden påverkas av att det blir balans mellan tillgång och efterfrågan. Låt mig, när jag nu står här, en gång till, herr talman, för att inte debatten skall löpa alldeles ifrån vad den gäller erinra om vad vi har sagt. Man kan uttrycka det så: Vi vill att en studerande när han börjar sina medicinska studier skall ha garantier för att hela utbildningen kan fullföljas. Det är inte fråga om vad som händer i år eller nästa år, utan vad de studerande som om tre—fem år börjar en medicinsk utbildning skall våga tro om möjligheterna att fem och ett halvt år senare verkligen få tillgång till en AT-tjänst. Därför har vi från utbildningshuvudmannen velat få garantier för att det verkligen skall finnas tillgång till sådana tjä När det gäller tillsättningsförfarandet är det väsentliga i reservationen det centrala förfarandet, inte tekniken i detta centrala förfarande med lottning eller annat, utan att tillsättningen skall ske på ett ställe, där man kan överblicka hela mängden av både tillgängliga tjänster och tillgängliga sökanden. Man skall kunna ta alla hänsyn som behövs. Det råder, som herr Takman har sagt, en oro för att en ensidig begåvning för teoretiska studier skall väga för tungt i meritvärderingen. Vi har enligt min mening redan nu en väl kraftig prioritering av den teoretiska studieförmågan hos dem som över huvud taget skall komma in på en läkarutbildning, men det finns även andra mänskliga värden och tillgångar som kan vara lika värdefulla på en läkarbana, och de bör också få komma till sin rätt. Till sist vill jag säga att jag inte är ett dugg rädd för sällskapet — herr Takman må vara kommunist eller vad han vill; jag har en mycket stor respekt för hans sakkunskap som läkare. Har han nu dessutom fått sin grupp med sig på en åsikt som enligt min mening är klok, är jag inte rädd för att dela den — så mycket mindre som vi i moderata samlingspartiet står över varje misstanke om otillbörligt samröre med kommunisterna.
Herr talman! Bara en kort replik! När herr Carlshamre här talar om AT-läkarna och AT-tjänstgöringen får man en känsla av att detta är en del av sjukvården som bokstavligen talat skulle falla utanför sjukvårdssystemet. Låt mig bara understryka att allmäntjänstgöringen är en nödvändig förutsättning för att ge läkarna tillfälle att förvärva den erfarenhet som är förutsättningen för deras vidare utveckling fram till kompetens som allmänläkare — och som specialister; glöm inte bort det, herr Carlshamre! Det viktiga är att vi härigenom får allmänläkare och specialister i fortsättningen. Det är alltså en viktig integrerad del och inte någonting som man kan separera. — Jag ville ha detta sagt, herr talman.

Herr talman! I reservationen 7 till föreliggande utskottsbetänkande tar jag upp vårdavgiften för dem som är utförsäkrade från sjukförsäkringen. Höjningen av vårdavgiften till 15 kronor per dag innebär att långtidssjuka som är utförsäkrade och som bara har folkpension med pensionstillskott inte får behålla lika stor del av sin pension som motsvarar garantibeloppet enligt bestämmelserna inom åldringsvården. Den som vistas på ålderdomshem är garanterad att få behålla 187 kronor i månaden, medan den utförsäkrade långtidssjuke med en vårdavgift på 15 kronor får behålla 171 kronor per månad för egen del. Detta är inte någon stor fråga, men det är en fråga om att skapa rättvisa mellan olika grupper, så att den ene inte behandlas annorlunda än den andre, beroende på var man befinner sig. Det råder för närvarande platsbrist inom långtidsvården. Därför är det tämligen vanligt att äldre människor, som i och för sig skulle behöva vårdas på någon av landstingets vårdinrättningar, blir kvar på ålderdomshem. Vården där behöver därför inte nödvändigtvis vara sämre. Under tiden på ålderdomshemmet får alltså den utförsäkrade behålla 187 kronor av sin pension, men så fort förflyttning sker till landstingets sjukvård får samma person behålla 16 kronor mindre av sin pension. Utskottsmajoriteten förutsätter att sjukvårdshuvudmännen själva vid behov skall kunna medge avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse för patienter som är utförsäkrade.

Jag anser att Kungl. Maj:t snarast bör lägga fram ett förslag i den riktningen för riksdagen. Jag yrkar bifall till reservationen 7. Herr talman! Jag instämmer i vad herr Carlshamre tidigare sagt angående de övriga reservationerna från vår sida. Jag vill till sist säga några ord med anledning av vad herr Romanus sade angående AT-tjänsterna. Han frågade vad det är för fel att meritera sig för studier och betonade att det måste löna sig att arbeta. Nej, det är inte något fel att meritera sig för studier, särskilt när det gäller en ny form av studier. Men här gäller det sammanhängande studietid, där AT-tjänstgöringen är en del av studietiden. Det är fråga om en dyr utbildning för samhället och för den enskilde, som inte bör i något fall få vara bortkastad. De studerande bör veta att grundutbildningen på fem och ett halvt år lönar sig och att de verkligen kan garanteras AT-tjänster för att få sin legitimation. De måste veta att deras arbete kommer att löna sig. Det är detta som är grunden till att vi lämnat reservationerna om detta. Vi vill ha en garanti för att ingen blir ställd åt sidan. Vi vill inte som herr Romanus vifta bort farhågorna med att säga att erfarenheten får visa hur man skall lösa samordningsfrågan. Vi anser att vi bör skapa garantier redan nu.

Fru talman! Debatten i den här frågan har ju pågått ett par timmar, och mycket av det som har sagts hade ja lv tänkt beröra. Jag kan därför nu koncentrera mitt anförande, kilt som framför allt frågan om AT-läkarna har föregåtts av en mycket ingående diskussion. Låt mig innan jag går in på själva sakfrågan säga att jag är glad över att det finns en mycket klar och stark majoritet i allt väsentligt som utskottet här haft att syssla med. Det har visat sig att det förslag som framlagts är väl underbyggt. Att det finns de som möjligen har andra synpunkter än utskottet i en del detaljfrågor är kanske inte så egendomligt, eftersom förslaget om AT-läkarna haft en betydande räckvidd och är avsett att ge resultat på stora delar av sjukvårdsområdet. Vi har i vårt land länge dragits med en betydande läkarbrist. Det har gjort att sjukvårdshuvudmännen och de ansvariga i departementet med statsrådet Aspling som främste representant ägnat stor kraft åt att söka komma till rätta med det problemet. Genom det förslag som nu ligger på riksdagens bord tar man ett stort och värdefullt steg genom en förändring och förkortning av läkarutbildningen. Införandet av den s.k. AT-tjänstgöringen, som innebär att de unga medicinarna skall fullgöra sjukvårdstjänst i 21 månader under yrkesmässigt ansvar, är en betydelsefull och viktig reform i läkarutbildningen. Den innebär samtidigt både utbildning och vårdinsatser. Jag vågar påstå att det är ett lämpligt sätt att förbättra sjukvårdssituationen samtidigt som de nya läkarna får en praktisk tjänstgöringsuppgift under en del av utbildningstiden. Riksdagens ledamöter har — jag tror det var herr Carlshamre som framhöll det — fått mängder av brevuppvaktningar från studentsammanslutningar och andra organ i vilka man har velat påverka utvecklingen och beslutet här i kammaren. Ingen här i dag har väl undgått påverkan i någon form. I den här frågan har vi fått uppleva det sensationella — jag tror det är första gången i riksdagens historia — att en allians har slutits mellan vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiets företrädare i utskottet. Jag förutsätter att det blir så också i kammaren. Jag vet inte om det var detta förhållande som gjorde att en viss partiledare häromdagen talade om att det var en revolutionär svans som styrde Sverige. Jag skall inte ge mig in på någon direkt debatt om AT-läkarna, men däremot vill jag säga en sak som jag inte tror har förekommit tidigare i den här debatten. Det gäller huvudmännen, de som skall anställa, avlöna och använda AT-läkarna. De har träffat en uppgörelse med departementet genom Landstingsförbundet, och bakom denna uppgörelse står de enskilda landstingen som skall ta hand om AT-läkarna och ge dem sysselsättning. Det finns anledning kräva att huvudmännen då också skall ha möjlighet att få vara med om att tillsätta dessa AT-läkare. Det kan inte vara rimligt att använda sig av ett lotteriförfarande när det gäller att placera ut läkarna på olika håll i landet. Medicinarna har talat, reagerat och skrivit, men huvudmännen har hållit sig tysta. Vi har minst lika stor anledning att ta hänsyn till deras inställning som till de synpunkter som har framförts av reservanterna och som bygger på de medicine studerandenas aktioner. I den diskussion som förts i dag nämnde herr Carlshamre någonting om att vi snart får full balans på läkarsidan. Han uttryckte det så — jag kan inte återge det exakt, men det var några dunkla ord om att vi riskerar att om ett antal år få för många läkare. Tankegången bakom det resonemanget är ungefär likartad med den som gamla medicinalstyrelsen var inne på då man sade, att vi inte behövde utöka sjuksköterskeutbildningen. Resultatet blev att vi under ett antal år fick dras med en sjuksköterskebrist som egentligen borde ha varit onödig. Jag skulle därför vilja varna för resonemanget om att vi nu skulle ha nått så pass långt i läkarutbildningen att vi inom kort — i varje fall inom ett antal år — riskerar att få ett överflöd på läkare. Jag tror att det finns all anledning att säga att vi skall fullfölja och fortsätta läkarutbildningen i nuvarande takt. Skulle det till äventyrs bli en sådan situation om några år att vi skulle få för många läkare, vilket jag inte tror, då vore ingen oly skedd. Då skulle våra svenska läkare också kunna göra insatser på andra håll i världen. Jag har velat säga detta med anledning av att herr Carlshamre tog upp saken i sitt resonemang. Jag tror nämligen att det är nödvändigt att man slår fast att vi inte under överskådlig tid riskerar att få för många läkare här i landet. Jag övergår sedan till den reservation som kräver statliga garantier för AT-tjänsterna. Jag inskränker mig till att säga att det finns, enligt vad utskottets majoritet anser, ingen anledning att staten skall vara garant. Man har träffat uppgörelse med huvudmännen — landstingen i första hand — och landstingen brukar ta ansvaret för de uppgörelser de träffar. Det finns ingenting som skulle tyda på att de inte i detta avseende också skall stå för uppgörelserna. Som sagt, någon anledning att ge några statliga garantier kan jag inte finna. Sedan har man också i reservationen framfört det kravet att man skulle kunna låta även läkarhusen och privatpraktiserande läkare ta hand om AT-tjänsterna. Jag vill betona att utbildningen av läkare är en samhällelig åtgärd. Då är det också rimligt att deras praktiktjänstgöring sker i den samhälleliga sjukvården. Någonting annat är otänkbart. Därmed kan jag lämna frågan om AT-läkarna. Jag vill bara säga ett par ord om den reservation som herr Romanus och fru Frenkel lämnat och som egentligen innebär att det nuvarande systemet med överläkartillsättningen skulle fortsätta. Om jag inte minns fel har folkpartiet pläderat för att man skulle ha en decentralisering på en mängd andra områden. Då undrar jag varför man är så rädd för att låta landstingen, dvs. huvudmännen, också vara de som tillsätter överläkare. Det är ju ändå så att landstingen har erfarenhet av sjukvårdsverksamheten. Varför skall man då inte låta dem få möjlighet att tillsammans med alla sina andra uppgifter även tillsätta överlä care i fortsättningen? Sedan finns det en reservation som tar upp frågan om vårdavgifterna. Jag vill då bara i korthet säga, att propositionen är ett resultat av överläggningar mellan socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen. Det innebär att sjukronan — som diskuterats så mycket — nu kommer att stiga till 12 kronor. Landstingen får en höjd ersättning från försäkringskassorna från 31 till 48 kronor per patient i öppen vård. Huvudmannen tillförsäkras genom denna reform 60 kronor i ersättning i stället för tidigare 38 kronor. När det gäller en pensionär som är intagen på sjukhus föreslås en höjning från 5 till 10 kronor. Det är den frågan som reservationen tar upp. Då skall man hålla i minnet att avgiften 5 kronor existerat i ungefär 10 år. Detta innebär helt enkelt att sjukvårdskostnaderna under tiden mer än fördubblats, medan ersättningen från denna kategori av medborgare inte ökat alls. Samtidigt skall vi hålla i minnet att en utförsäkrad pensionär som tas in på sjukhus slipper kostnader för mat och en del andra utgifter som är förenade med hans vanliga boende. Det kan därför inte vara orimligt om landstingen får en tia i stället för 5 kronor per dag i ersättning för detta. Beträffande reservationen 6 kan jag bara understryka vad socialministern sade i sitt svar till herr Carlshamre på denna punkt. Herr Åkerlind står vidare för något som kan betecknas som en okynnesreservation. Reservation nr 7. Som utskottet framhållit har huvudmännen möjlighet att själva reglera avgifterna för de från sjukförsäkringen utförsäkrade. Utskottet utgår från att huvudmännen vid behov medger befrielse från avgiften, och med hänsyn härtill avstyrks motionen. De båda moderata ledamöterna i utskottet har dessutom reserverat sig mot skrivningen om en motion, som kts av mig själv och Bertil Zachrisson under vårsessionen i år. Vi tog upp frågan om de äldre läkarna och framhöll att det förekommer en åldersgräns exempelvis för huvudmän i sparbanker. Man borde också kunna tillämpa en övre åldersgräns för dem som utövar en så viktig funktion som läkarens. Frågan har varit ute på remiss, och socialstyrelsen har avgivit ett enligt min uppfattning utomordentligt fint remissvar. Jag hade därför ingen anledning att direkt yrka bifall till motionen utan tyckte att jag mycket väl kunde ställa mig bakom socialstyrelsens skrivning. Det hör kanske till saken att herr Carlshamre när han skulle motivera varför de båda moderaterna hade reserverat sig på denna punkt sade, att det egentligen var en formsak. Jag håller helt med herr Carlshamre i det avseendet det är inget annat än en formsak. Men låt mig stanna ett ögonblick vid själva tanken på en övre åldersgräns för läkarna. Vi skrev i vår motion att det för många andra kategorier tillämpas en 70-årsgräns men inte för den viktiga funktion som är läkarens. Jag erkänner att detta är en besvärlig fråga. Det finns äldre läkare som gjort och gör utomordentligt fina insatser under tider då vi haft ont om läkare — det har vi fortfarande — men det finns å andra sidan läkare som på grund av sin ålder inte kunnat ge de patienter som anlitat vederbörande en ordentlig vård. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Socialstyrelsen skriver att den är beredd att gå ut med direktiv till länsläkarna om en vidgad inspektionsverksamhet, och jag förutsätter att så kommer att ske. Vad jag sagt om läkarna gäller enligt min uppfattning också i lika hög grad för tandläkare, som också får fortsätta sin yrkesverksamhet i ett obegränsat antal år. Det är bra att frågan uppmärksammats. Självfallet har flera äldre läkare hört av sig i brev till mig. En av dem skrev att han hoppades att jag skulle bli sjuk, så att jag kunde få bli behandlad av en äldre läkare. Jag är naturligtvis tacksam för den inviten, men jag hoppas att få vara frisk. En annan av dem, en känd läkare över 75 år gammal, skrev att han inte hade råd att gå i pension därför att han ville ut och resa och se sig om i världen. Han slutade med följande ord: ”Jag säger som jag alltid sagt: Att gamla läkare och gammalt öl är bäst.” Jag är inte så säker på att dessa ord är särskilt väl avvägda. Det finns utan tvivel mycket skickliga äldre läkare, men det finns också exempel på motsatsen. Vad gammalt öl beträffar kan det få farliga konsekvenser, i varje fall för dem som använder för mycket av det. Ett uttalande av herr Carlshamre vill jag också ta upp, innan jag lämnar talarstolen. Han sade på tal om AT-läkarna att det var onödigt att bland sjuka människor sprida oro för att vi får en sämre sjukvård. Jag uppfattade det så att det inte var herr Carlshamre som menade att vi fick en sämre sjukvård, ty det kan det ju inte vara fråga om — varje ny läkare i landet, även om det är en AT-läkare, innebär ju i själva verket en förbättring av vår sjukvårdssituation. Jag vill be herr Carlshamre precisera att yttrandet inte kom från honom själv. Möjligen kan det bygga på flygblad och andra skrifter som läkaraspiranterna har spritt. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall över hela linjen till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi hade från vänsterpartiet kommunisterna en enda reservation till detta stora paket. Jag uppehöll mig vid den och självfallet inte vid allt det som vi var ense om i betänkandet. Jag skulle inte ens ha talat så länge för reservationen som jag gjorde, om inte herr Romanus hade provocerat mig till det. Frågan om AT-tjänsterna är en viktig fråga i en viktig proposition. Men tillsättningen är inte huvudfrågan, och det har vi inte gjort den till heller. Vi ville bara att den detaljen skulle fungera så bra som möjligt. Herr Karlsson i Eskilstuna talar om en allians mellan vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiet. Då måste jag säga att alla frågor är inte partipolitiska, herr Karlsson i Eskilstuna. Om herr Carlshamre från moderata samlingspartiet nu skulle säga att klockan är 19.46, men herr Karlsson i Eskilstuna skulle påstå att det var juldagens morgon, så måste jag alliera mig med herr Carlshamre och säga att herr Karlsson i Eskilstuna har fel.

Fru talman! Låt mig lugna herr Karlsson i Huskvarna med att det faktiskt inte är jag som sprider oro bland patienterna. Vad jag sade om flygblad som kan oroa sjuka människor var ett citat av statsrådet Aspling. Jag citerade honom med instämmande — det är ytterst olämpligt att sprida oro bland patienterna på våra sjukhus för att de skulle få en försämrad sjukvård. De rätt tekniskt betonade frågor som vi mest diskuterar i dag lämpar sig inte särskilt väl som underlag för en slagväxling av den art som socialutskottets värderade ordförande och jag ibland brukar ägna oss åt till egen och, som vi gärna hoppas, ibland kammarledamöternas förnöjelse. Det var balanserat och klokt det mesta som herr Karlsson sade. Jag vill bara korrigera honom på två punkter. För det första har jag inte uttryckt någon oro för att vi skulle få för många läkare. Jag har varit tvungen att precisera mig på den punkten en gång tidigare i kväll. Även där kan jag väl säga att jag i mitt andra inlägg i frågan citerade socialministern med gillande. Vi är på väg in i ett läge av balans mellan tillgång och efterfrågan, och det är bra. Att man inte kan bortse från möjligheten att det kan något påverka de arbetsmarknadssiga förhållandena för dem som söker jobb är en helt annan sak. För det andra, herr Karlsson — fortfarande i Huskvarna: alliansen mellan moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna är inte fullt så unik som herr Karlsson tydligen tror. Den har faktiskt förekommit förr. Jag vill minnas att vi i våras hamnade i ungefär samma situation i en annan undervisningsfråga. Den gången gällde det PUKAS. För ett och ett halvt år sedan var i varje fall ungefär halva moderata samlingspartiets riksdagsgrupp och vänsterpartiet kommunisterna på samma linje när det gällde tvångslagen mot de lockoutade statstjänstemännen. Sådant har alltså hänt förr. Jag tycker inte det behövs någon förklaring till det. Herr Takman har gett en. Jag kan bara citera ett annat gammalt ord. Det är faktiskt så, herr Karlsson i Huskvarna, att två plus två är fyra, och det förblir fyra även om det är fan eller herr Takman som hävdar att det förhåller sig så.
Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna och jag är så förtvivlat ense i dag att jag nästan inte hade tänkt att jag skulle behöva göra någon replik på hans inlägg. Men han sade något som gjorde att också jag måste korrigera honom. Han ansåg alldeles riktigt att vår reservation går ut på, att tillsättning av överläkare skall ske som nu, och han kunde ha tillagt att biträdande överläkare skall tillsättas på samma sätt. Sedan frågade han: Varför vill ni det, som är för decentralisering i andra sammanhang? Varför är herr Romanus så rädd för att huvudmännen skall få tillsätta överläkarna? frågade herr Karlsson. Jag förstår inte frågan. Vi vill att det skall vara som nu — som väl herr Karlsson i Huskvarna känner till —, att huvudmännen tillsätter överlä karna. Vi vill behålla det systemet. Vi vill också att man skall behålla ett sakkunnigförfarande med i verklig mening sakkunniga dvs. av socialstyrelsen tillsatta sakkunniga som har hela riket som område men bara yttrar sig inom en specialitet — i man skall låta de s.k.länssakkunniga yttra sig om överläkartillsättningarna. Dessa länssakkunniga skall då yttra sig i samtliga specialiteter, och blir därför i många fall sannolikt mindre sakkunniga än de sökande, och det anser vi inte så lyckat. Jag kan inte heller undgå att förvåna mig en smula över att just herr tället för det som nu föreslås, att Karlsson gör ett mycket stort nummer av den nya koalition mellan moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna som har uppstått i denna fråga. Man skulle nästan kunna tro att herr Karlsson anser det vara något oerhört förnedrande att komma på samma linje som vänsterpartiet kommunisterna, eftersom han gör ett sådant stort nummer av det.

Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att min reservation nr 7 angående de utförsäkrade är en okynnesreservation. Skall jag då tolka herr Karlssons uttalande så att de utförsäkrade med majoritetens förslag är garanterade att bli tillgodosedda på det här området?
Fru talman! Det var väldigt vad herr Romanus tog illa vid sig för att jag berörde alliansen mellan vpk och moderaterna. Jag trodde att de skulle kunna svara för sig själva utan att behöva ha herr Romanus som något slags hjälpadvokat. Jag begriper, herr Takman, att det inte är så lätt att hålla reda på geografin. Inget ont om Sörmland. Jag tycker nog att Eskilstuna är en fin stad, och jag skulle inte ha något emot att bo där, men min bostadsort är Huskvarna. Kan man inte hålla reda på en så enkel sak är det inte så underligt att man kan träffa avtal med moderaterna i en sådan här fråga, som herr Takman säger inte ä politisk. Ja, vad är det herr Takman som har förekommit under hela den tid som gått sedan propositionen skrevs om inte politiska påtryckningar? Om herr Takman är så politiskt naiv att han tror att det här inte rör sig om politik då behöver nog herr Takman ta en kurs i ämnet. Det kan vara roligt att ha en lugn match med herr Carlshamre, och jag skall tacka honom för hans förklaring beträffande den här oron. Min oro och jag hoppas också andras — är därmed stillad. Carlshamre sade att här allians som den mellan moderaterna och vpk inte är så unik. Jag vet inte om vpk och Nr 127 moderaterna vid tidigare tillfällen har haft gemensamma reservationer — Onsdagen den det är möjligt, men jag är litet tveksam på den punkten. Och när man är 29 november 1972 van vid att höra från moderata samlingspartiet hur farliga kommunisterna — — — — är och plötsligt upptäcker att moderaterna är beredda att gå armkrok Ändring i sjukvårdsmed dem i en speciell fråga där vissa grupper trycker på, blir man litet lagstiftningen, m.m. förvånad. Den alliansen tycker jag är anmärkningsvärd, men tycker ni att den är normal så inte mig emot — då vet vi ju hur en ny regim kan se ut i det här landet. Sedan några ord till herr Romanus om tillsättningen av överläkartjänster och decentraliseringen. Herr Romanus vill gå en omväg över socialstyrelsen för att tillsätta överläkarna. Vi anser att de huvudmän som skall ha läkarna i sin tjänst bör ha möjlighet att göra den bedömningen. Slutligen till herr Åkerlind: Det är sjukvårdshuvudmännen som har möjlighet att se till att vissa avgifter tas bort. Jag litar på huvudmännen i det fallet
Fru talman! Jag skall inte ta upp sakfrågan, men jag ber verkligen så mycket om ursäkt, herr Karlsson i Huskvarna. När man tänker intensivt på en helt annan sak kan man röra ihop två geografiska begrepp. Det är obegripligt att man kan göra något sådant när det ena dessutom är en del av ett känt personnamn, och jag är verkligen mycket ledsen.
Fru talman! Jag lyckades lugna herr Karlsson i Huskvarna på en punkt; jag skall göra det på en till. Även om det mot förmodan skulle gå så att doktor Takman och jag får som vi vill rörande central fördelning av AT-tjänster för läkarkandidater kommer detta, herr Karlsson i Huskvarna, knappast att främja en kommunistisk revolution eller eljest någon omstörtning av samhället. Så farligt är det inte.

Fru talman! I motionen 1724 tar vi från vpk upp ett avsnitt av allt det som berörs i propositionen 104. Den reservation som har fogats vid utskottsbetänkandet, reservationen 4, och som alltså bygger på den motionen, står vpk-ledamoten i utskottet ensam för, så då kanske ordningen kan anses återställd. Den fråga som vi där tar upp har vi från vårt håll varit inne på ett flertal gånger; det är den enligt vår mening felaktiga linje som riksdagen slog in på när man började avlägsna sig från 1946 års principbeslut om fri sjukhusvård. Förslaget att höja avdraget på sjukpenningen och den träffade överenskommelsen mellan socialstyrelsen och kommunförbun den om höjd vårdavgift är, som vi ser det, ett ytterligare steg bort från denna princip. De kostnader som måste bäras för att bygga och hålla våra sjukhus i gång och som herr Karlsson i Huskvarna tog upp i sitt anförande blir inte mindre för att man delar upp dem på sjukvårdshuvudmännen, vilka i sin tur tar ut pengarna via skatt, statsbidrag och avgifter från de sjuka enskilda människorna. De blir tvärtom större. En utredning, jag tror att det var 1967 års sjukvårdsutredning, kom fram till att det i då gällande penningvärde kostade 15 kronor per försäkrad att administrera avgiftsuttaget från de enskilda människorna. En ökning av kostnaderna alltså. En annan oformlighet och orimlighet är begränsningen av sjukhjälpstiden till 365 dagar för pensionärer. Är pensionärerna sjuka en längre tid måste ju kostnaden på något sätt klaras upp. Jag kan inte se något skäl för att begränsa sjukhjälpstiden på det här sättet bara därför att människorna som det handlar om har blivit äldre. Nu är inte den frågan aktuell i dag, men den bildar, tycker jag, en talande bakgrund till det vi nu behandlar. Sedan en pensionär har blivit utförsäkrad skall han eller hon enligt förslaget betala 15 kronor per vårddag vid sjukhusvistelse. Det gör 450 kronor i månaden, och då får den ensamstående pensionären 171 kronor ”över”. Fjolårets riksdag beslutade om ett garantibelopp, beräknat efter 30 procent på utgående pension. Det utgör i dag 187 kronor, dvs. 16 kronor mer än vad som nu blir kvar för en utförsäkrad ensamstående pensionär. Här kommer antagligen att invändas att avgiften per vårddag i sådant fall blir reducerad eller inte behöver erläggas alls. Men då undrar man verkligen varför pensionärerna över huvud taget skall försättas i den här situationen. I en annan motion som rör den här frågan och som herr Åkerlind tidigare har talat för, vill man komma ifrån den för pensionärerna ogynnsamma effekten genom att begära att regeringen skall lägga fram förslag om ändring av lagen om allmän försäkring. En ändring är otvivelaktigt påkallad i många avseenden. Men det förändrar ingenting i den nu aktuella situationen. Höjningen av vårdavgiften är resultat av en överenskommelse och därför undandragen riksdagens ställningstagande Från vpk:s sida avser vi att återkomma i den här frågan vid nästa års riksdag. Jag vill tillägga att när det hänvisas till sjukvårdshuvudmännens möjlighet att bevilja avgiftsnedsättningar respektive befrielse från avgift, så måste detta också ses i samband med de problem som har uppstått i och med att kommuner och landsting rekommenderats att hålla den kommunala utdebiteringen på oförändrad nivå. Till vilket pris det har kunnat uppnås torde inte vara obekant. Det går inte att bestrida att ambitionerna att hålla utgifterna nere också inriktas på det slag av sociala utgifter som det här är fråga om. Det kan därför bli så, att situationen för den enskilde pensionären påverkas av i vilken kommun han eller hon är bosatt. Jag nämnde inledningsvis att den höjda vårdavgiften per dag liksom den i samband därmed föreslagna höjningen av avdraget på den försäkrades sjukpenning var nya steg på vägen ifrån principen om fri sjukhusvård. Det faktum att riksdagen redan tidigare har frångått den principen får inte innebära att man självklart fortsätter på den inslagna vägen. Det är därför som vi i vår motion har yrkat avslag på propositionens förslag om en höjning av avdraget på den försäkrades sjukpenning. Jag ber med anledning av det, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 4 av herr Hagberg.

Fru talman! Det är inte alltid så lätt att läsa och förstå riksdagstryck, inte ens om man är riksdagsman. Propositioner utgör härvid inget som helst undantag. Jag har på ett sent stadium uppmärksammats på att förslaget om inrättande av läkartjänster också skall gälla primärkommuners och landstingskommuners behov av läkare för företagshälsovården. Med anledning av det har jag sett mig föranlåten att ange vissa synpunkter på de problem som de kommunalanställda möter när det gäller att bygga upp en väl fungerande företagshälsovård. I propositionen står det att ”lagen endast skall innehålla ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att förordna i ämnet och att de bestämmelser som behövs meddelas i administrativ väg. De kan då lättare anpassas till utvecklingen.” Därför vill jag här anföra en del synpunkter som kanske kan vara till nytta för Kungl. Maj:t när man skall anpassa lagen till utvecklingen. Låt mig få ge en beskrivning av ”utvecklingen i verkligheten” på det här området. Antalet anställda i Sverige uppgick enligt arbetskraftsundersökningen i oktober 1972 till totalt 3 409 900. Av dem var ca 733 000 i kommunal tjänst. Den offentliga sektorns tillväxt medför att såväl stat som kommun blir mycket stora arbetsgivare. Företagshälsovården regleras genom frivilliga överenskommelser mellan parterna, i detta fall LO — SAF via en överenskommelse från maj 1967. För de kommunalanställda finns inte någon sådan överenskommelse, vilket har lett till stark kritik från Kommunalarbetareförbundet. Sedermera har riktlinjer för företagshälsovården på detta område utformats. Kommunförbundet har dock förbehållit sig rätten att ensidigt ange hur riktlinjerna skall genomföras. Kommunalarbetareförbundets överstyrelse har vid sammanträde hösten 1972 beslutat kräva kollektivavtal för företagshälsovården. Mellan statens avtalsverk och de statsägda företagen finns en överenskommelse om företagshälsovård. Formerna för företagshälsovård finns preciserade dels i de frivilliga överenskommelserna, dels i propositionen 23 år 1971, där också läkarresursernas tilldelning anges — 45 läkare med fullständig utbildning i företagshälsovård och 45 tjänster per år utan särskild företagshälsovårdsutbildning. Propositionen grundas på en utredning som utförts av socialstyrelsen. I propositionen slås fast att företagsläkartjänster skall kunna inrättas utan reglering via socialstyrelsen. Däremot föreslog man socialstyrelsens godkännande för inrättande av läkartjänster vid vårdcentral eller läkarstation för öppen vård, om det även där skulle bedrivas För att samordna de olika intressenternas behov av företagshälsovård tillsatte Kungl. Maj:t i mars 1971 företagshälsovårdsdelegationen. Krav om en sådan delegation hade tidigare framförts dels i företagshälsovårdsutredningen, dels i parternas överenskommelse. Delegationen har inga beslutandemöjligheter utan är ett kontaktoch samrådsorgan med uppgift att åstadkomma ett ändamålsenligt utnyttjande av tillgängliga läkarresurser samt att svara för samordning och samverkan med samhällets sjukvård.

På den privata sidan finns alltså inte motsvarande reglering. Det andra problemet är då att Kommunförbundet lt sig negativt till en utveckling av företagshälsovården tidigare också stå inom kommunerna via överenskommelser Låt mig försöka illustrera vad som kan hända. En rad privata företag och kommunen går tillsammans och inrättar en företagsläkarcentral. Vid denna företagshälsovårdscentral kan läkare anställas utan godkännande av socialstyrelsen. Skulle däremot kommunen som arbetsgivare vilja inrätta en företagsläkartjänst och samtidigt erbjuda andra företag i kommunen möjlighet att få del av denna verksamhet, måste kommunen erhålla godkännande av socialstyrelsen för denna form av företagshälsovård. Det finns alltså skäl att vid författandet av tillämpningsföreskrifter till lagen försöka se till att kommunen som arbetsgivare inte behandlas annorlunda än andra arbetsgivare. Utvecklingen av företagshälsovården begränsas i dag av tillgången på läkare. Vi har för närvarande 82 företagshälsovårdscentraler inrättade sedan LO-—-SAF-överenskommelsen kom till, vilket antyder att näringslivet inte dragit till sig mer än det anvisade antalet läkare. Däremot har ingen av de 45 tjänsterna utan företagshälsovårdsutbildning, som anvisa ganska anmärkningsvärt, då den formen syftade just till att fånga in de små och spridda företagen och utredningen tryckte särskilt på samhällets ansvar för just dessa grupper. Fru talman! Jag har endast velat peka på de problem som finns när det gäller utbyggnaden av företagshälsovården för speciellt de kommunalanställda. Det vore, enligt min mening, olyckligt om de svårigheter som de anställda möter skulle ytterligare kompliceras genom tillämpningen av den lagändring som nu behandlas i propositionen 104. Enligt vad jag erfarit överväger man emellertid i departementet att inom ramen för tillämpningsbestämmelserna införa en allmän dispensregel som kan tillgodose de syften jag här tagit upp. Jag hälsar detta med tillfredsställelse och tror att det kommer att vara till gagn för utbyggnaden av den